Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 15.Barnfamiljer lever många gånger i ett ständigt pusslande, inte minst för att få ekonomin att gå ihop. Över tid kan vi se trender som har påverkat barnfamiljernas ekonomiska situation. Exempelvis har etableringsåldern på arbetsmarknaden förskjutits och anställningsvillkoren för unga blivit alltmer otrygga.

Vi socialdemokrater röstade i förra veckan för en budgetproposition som skulle ha inneburit mer resurser och ökad trygghet för familjer och barn, dels genom att underhållsstödet, som legat still sedan 2006, skulle öka med 300 kronor per månad och barn, dels genom en höjning av grundnivån i föräldrapenningen till 250 kronor per dag. Inte minst skulle detta gynna studenter och unga som ännu inte hunnit få en trygg etablering på arbetsmarknaden.Regeringens budgetförslag hade också en tydlig jämställdhetsprofil. En viktig jämställdhetsreform som regeringen där aviserade var en tredje reserverad månad för vardera föräldern i föräldraförsäkringen. Att öka det jämställda uttaget av föräldrapenningen handlar till stor del, men inte enbart, om kvinnors deltagande, lön och villkor på arbetsmarknaden och de konsekvenser det såklart får för pensionerna.Men det handlar också om pappors rätt. Det handlar om att bryta strukturer som i dag säger att det inte är lika självklart för pappor att vårda sina barn som för mammor. Ytterst handlar det naturligtvis om barnens bästa, om barnens rätt till sina föräldrar och att skapa jämställda förutsättningar för vår yngsta generation.Vi vet att män i regel tjänar mer än kvinnor men också att det skeva uttaget av föräldrapenningen faktiskt inte enbart beror på löneskillnaderna. I familjer där kvinnor har högre inkomst är det ändå de som är föräldralediga i störst utsträckning.Bevisligen har den första och andra reserverade månaden i föräldraförsäkringen påverkat uttagen i rätt riktning, men det är inte tillräckligt. Därför är det både rimligt och angeläget att öronmärka även en tredje månad.En annan viktig jämställdhetsreform som meddelades i budgetpropositionen är avskaffandet av vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget har en direkt och negativ inverkan på jämställdheten. Det cementerar stereotypa könsroller och en skev maktfördelning mellan kvinnor och män. Samtidigt går barnen miste om förskolans pedagogiska verksamhet och möjligheten att utvecklas tillsammans med andra barn som den ger.Att bevarandet av vårdnadsbidraget samlar en majoritet i riksdagen förvånar, förbryllar och förargar mig. Att Folkpartiet, ett liberalt parti som ofta stått upp för jämställdheten, väljer att vandra vårdnadsbidragets väg är särskilt beklagligt.

Tyvärr blir detta inte verklighet, eftersom en majoritet bestående av de fyra borgerliga partierna och Sverigedemokraterna valde att rösta emot höjt underhållsstöd, emot en höjd grundnivå i föräldrapenningen och för att behålla vårdnadsbidraget.Jag undrar: Vad är ert svar till alla berörda barnfamiljer? Varför nekar ni dem dessa förbättringar?
Fru talman! Familjen är hjärtats fosterland. Det finns rimligen ingenting som är så viktigt som en trygg familj. Det är viktigt för den enskilde och viktigt för samhället. En trygg familj, alldeles oavsett vilken sorts familj det är, är det fundament uppå vilket samhället vilar.Politiken kan inte garantera trygga familjer. Det ligger i familjens natur att denna ska vara autonom och fri från politisk klåfingrighet i så hög utsträckning som det är möjligt. De ingående vuxna i familjen har ett eget ansvar att skapa trygghet.Men det finns delar i denna viktiga trygghet som politikerna har möjlighet att påverka och i bästa fall bidra positivt till. Det handlar om ekonomi, valfrihet och stöd. När det gäller familjernas ekonomi har Sverigedemokraterna en rad förslag som jag skulle vilja redogöra för. Den kanske enskilt viktigaste faktorn för en hållbar privatekonomi är föräldrapenningen. I vårt budgetförslag satsar vi 442 miljoner mer än de rödgröna och 601 miljoner mer än Alliansen från 2015 och framåt. Vi vill även kraftigt höja underhållsstödet och höja nivån på bostadsbidraget för barnfamiljer med 5 procent. Vidare är det alltför många gravida som i dag nekas graviditetspenning med följden att de tvingas fortsätta att arbeta heltid med ibland tunga arbetsuppgifter. Vi föreslår därför en översyn av behovsprövningen, och vi vill dessutom tillskjuta resurser för en omedelbar förstärkning av Försäkringskassans budget för detta ändamål.Fru talman! Vad gäller familjernas valfrihet är det viktigt att familjerna ges det utrymme som behövs för att själva forma en harmonisk tillvaro. Varje familj är unik, och ingen politiker i världen kan bättre veta vad familjen behöver än familjen själv. Därför vill vi göra dagens kvoterade föräldradagar fria, och därför vill vi ta bort den indirekt styrande jämställdhetsbonusen, som i praktiken är att ta från de familjer som har mage att inte ordna sina liv efter politikernas önskemål och ge till dem som vill och kan göra det. Jag ser kvotering och styrmedel för kvotering som klåfingriga ingrepp riktade mot den i mina ögon självklart fria, självständiga och trygga familjen.Vi vill även utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen samt återinrätta de allmänna kontaktdagarna och införa vårt eget förslag om förskoledagar.En annan viktig frihet är vårdnadsbidraget. Medan de rödgröna kallar det för kvinnofälla kallar vi det för valfrihet. Om en förälder, pappa eller mamma, vill vara hemma lite längre med sina barn ska man också få möjlighet att vara det. Därför föreslår vi en höjning av dagens nivå om 3 000 kronor till 6 000 kronor.Förutom satsningar för en hållbar privatekonomi och valfrihet för familjerna anser i alla fall jag att det också är samhällets ansvar att underlätta i de svåraste stunderna och erbjuda stöd till familjerna när så behövs. I vårt budgetförslag satsar vi betydande resurser, 100 miljoner kronor per år, för att förbättra möjligheterna till familjerådgivning. Men vad jag vill ta tillfället i akt att tala lite extra varmt för nu är vårt förslag om inrättandet av en sorgpeng.Varje år avlider ungefär 900 barn i Sverige, varav cirka hälften i samband med födseln. I de fall detta händer kan modern ta ut 30 dagar av föräldraförsäkringen. Om ett barn däremot avlider senare i livet kan föräldrarna ta ut tio dagar vardera. Dessa dagar kan också kombineras på ett sådant sätt att modern kan ta ut 30 dagar och fadern kan ta ut tio dagar föräldrapenning om barnet dör vid födseln. Om dödsfallet leder till att föräldrarna får nedsatt arbetsförmåga finns naturligtvis möjlighet till sjukpenning. Men Sverigedemokraterna anser inte att föräldrar vid ett barns bortgång, mitt i den värsta av alla tänkbara sorger, ska behöva gå igenom en process med Försäkringskassan för att kunna stanna hemma som sjukskriven. Därför vill vi inrätta vad vi kallar sorgpeng - en extra sorgemånad där föräldrarna inte behöver tänka på något annat än att bearbeta det som har hänt.Fru talman! Det gör mig besviken att vår motion i detta behjärtansvärda ämne, trots en mycket liten kostnad, inte erhöll större stöd från övriga partier. Detta visar tydligt att man röstar ned våra förslag av princip snarare än på grund av det politiska sakinnehållet. Det är synd.Jag vet att detta kommer att ändras framöver, men jag vet inte när.

Fru talman! Det är en helt orimlig argumentation som Sverigedemokraterna försöker ge sig på. Det blir som att försöka smita ut bakvägen från den lekstuga man först har skapat.Ursprungligen fanns tre alternativ till ramar för statens budget, inklusive för familjepolitiken. Sverigedemokraterna hade först det högsta förslaget finansierat med en människosyn som är väsensskild från min och socialdemokratins och som dessutom är helt orealistisk om man ska upprätthålla en rättssäker asylprocess och mänskliga rättigheter. Men när det väl gällde valde Sverigedemokraterna att rösta för det budgetalternativ som tvärtom hade lägst stöd till Sveriges barnfamiljer. Ni såg till att höjd grundnivå i föräldrapenningen och höjt underhållsstöd inte blev verklighet. Då visade Sverigedemokraterna att barnfamiljerna och deras inkomster vägde oerhört lätt. Det vägde betydligt tyngre att sätta krokben för den regering som inte vill dansa efter Sverigedemokraternas pipa.Nu har Sverigedemokraterna mage att stå här i riksdagens kammare och argumentera mot det förslag som de själva röstade igenom. Nu ger Sverigedemokraterna sken av att den politik de gjorde till verklighet är något de egentligen tar avstånd från. Det är ansvarslöst.Det var ni, Linus Bylund, som såg till att den ekonomiska situationen för Sveriges barnfamiljer inte blir bättre från årsskiftet, vilket annars hade blivit verklighet. Det var så ni valde att agera när ni hade möjlighet att välja, när ert eget budgetförslag hade fallit. Vad är ert svar till Sveriges barnfamiljer, som nu inte får en tryggare inkomst?
Fru talman! Skapat lekstuga, hör vi här! Enligt mitt sätt att se tycker jag att man sätter sig på sina höga hästar när man som företrädare för ett regeringsparti pratar om lekstuga. Det är regeringens och statsministerns ansvar att skapa en majoritet för sin politik. Sverigedemokraterna gick ut tydligt och vädjade om samtal - långt innan budgeten fälldes - adresserat till Stefan Löfven om en rad områden där vi skulle kunna finna en samsyn. Vad jag vet hörde inte Stefan Löfven eller någon annan socialdemokrat av sig över huvud taget.Fortsätter man att ignorera Sveriges just nu tredje största parti - sannolikt ännu större framöver - kan man inte räkna med att få stöd för sin politik. Det är inte att kräva att någon dansar efter ens pipa att kräva att man samtalar.
Fru talman! Politik är på riktigt. Det är allvar. Det vi gör i Sveriges riksdag påverkar människor. Den politik man för i Sveriges riksdag måste man också vara beredd att ta ansvar för när den väl går igenom. Då kan man inte gömma sig bakom att man råkade rösta på något annat "för stunden", som Linus Bylund uttryckte det.Socialdemokraterna kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna eller något annat parti som har sina rötter i vitmaktrörelsen. Det finns mycket vi kan ogilla hos andra partier, men vi respekterar etablerade partier i övrigt i Sveriges riksdag eftersom vi känner oss trygga i att vi och de har en gemensam grundsyn på människor och demokrati.Det fanns tre alternativ till statens budget, Linus Bylund. Sverigedemokraterna valde när det väl gällde att rösta på det förslag som innehöll lägst stöd till Sveriges barnfamiljer. Ni valde att se till att det inte blev något höjt underhållsstöd eller höjd grundnivå i föräldrapenningen. Det var så ni valde att agera. Nu får ni ta ansvar för ert agerande och stå upp för den politik som ni har gjort verklighet av. Allt annat är ansvarslöst.
Vi valde att rösta på alliansbudgeten för att vi inte har förtroende för den regering som lade fram den andra budgeten. Budgeten är ofinansierad, och regeringen är ofokuserad och klarar inte av att skapa majoritet för sina frågor i kammaren. Det är det enkla svaret.
Fru talman! En grundläggande strävan för regeringen är att skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor för alla barn. Därför behöver den omfördelande profilen i familjepolitiken förstärkas.Vi föreslår också ett höjt underhållsstöd. Andelen ensamstående föräldrar, oftast mammor, som har en ansträngd ekonomisk situation är fortsatt hög, och underhållsstödet har inte höjts sedan 2006.Vårdnadsbidraget som Alliansen vill behålla cementerar en familjepolitik där kvinnor tar hand om barnen och männen förverkligar sig själva genom arbete. Alternativt kommer familjen fram till att det är mannen som ska arbeta eftersom denne har högst inkomst, vilket är en del av problematiken gällande löneskillnader i samhället mellan män och kvinnor.Det går också att citera Folkpartiet i denna fråga, vilket jag gärna gör. På sin hemsida skriver de ganska bra varför de är emot vårdnadsbidraget.Där står: "Vårdnadsbidraget har förstärkt utanförskapet för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Istället för att försöka komma in eller tillbaka på arbetsmarknaden efter föräldraledighet väljer många att stanna hemma ytterligare en tid med vårdnadsbidrag. Detta har ytterligare försvårat inträdet på arbetsmarknaden, för grupper som redan idag har det svårt. ""Det finns också fördelar för barnen att gå i förskolan. Förskolan lägger grunden för barns kunskapsutveckling. Där får barn också möjlighet till social träning, lek, gemenskap och lärande. För barn med ett annat modersmål än svenska är tiden i förskolan extra viktig, inte minst för att ge en bra grund inför skolstarten. "Jämställdhetsbonusen har inte haft någon märkbar effekt. En reserverad tredje månad i föräldraförsäkringen för vardera föräldern, vilket regeringen föreslår, är mer träffsäkert för ett jämställt föräldraskap och jämställt arbetsliv.

Herr talman! Fattiga barn i Sverige, finns de? Ja, tyvärr finns de. Det kom nya siffror från Rädda Barnen i dag. Fattiga vuxna betyder förstås också fattiga barn - barn som inte kan åka med på skolresan och som blir ett problem för föräldrarna när vinterkläderna är urvuxna och inga pengar finns för att köpa nya.Fattigast av alla familjer med barn är de med en ensamstående förälder. De ensamstående mammorna har det allra sämst. En ensamstående förälder är oftast en kvinna. Långt över 80 procent av de ensamstående föräldrarna är kvinnor.Det är kvinnorna som har huvudansvaret för barnen. Fortfarande tar män som blir föräldrar ut bara drygt 20 procent av föräldraledigheten. Jämställdhetsbonusen är det inte heller så många som har fattat vitsen med. Men den moroten värnar Alliansen och hoppas att göra den tydlig nog så att papporna förstår att de också kan vara hemma med sina barn - om de vill. Det är förhoppningar och morötter till papporna för det som är självklart för mammorna. Jämställdhetsbonusen blir alltså kvar med hjälp av Sverigedemokraterna. Ensamstående med barn - och här dominerar ensamstående mammor - har det alltså allra sämst ekonomiskt av barnfamiljerna. Riktigt uselt är det för dem som får underhållsstöd. De fattigaste barnen är oftast de där båda föräldrarna är fattiga. Det är inte så svårt att räkna ut.Underhållsstödet är i dag 1 273 kronor per barn. Det höjdes med en hundralapp för några år sedan. Eftersom detta inte ens räcker till hälften av vad ett barn kostar föreslog regeringen i budgetpropositionen en höjning av underhållsstödet med 300 kronor per barn och månad.300 kronor är pengar som gör stor skillnad för en ensamstående förälder. Det är mycket pengar. Man kanske inte tror det, men för någon med väldigt lite pengar gör det stor skillnad - jag lovar. Herr talman! Resultatet av den gamla borgerliga regeringens jämställdhetsarbete är klent. Med den låga fart i jämställdhetsarbetet som man hade och genom att nu rösta igenom en fortsättning av detta kommer det att ta evigheter, i alla fall mer än 30 år, innan män och kvinnor delar föräldraledigheten lika. Under tiden diskrimineras kvinnorna på arbetsmarknaden, och männen biter oftast i gräset vid en vårdnadstvist. Det är avigsidorna för de vuxna med dagens föräldraförsäkring och fromma förhoppningar om ett jämställdare liv. Herr talman! Sist vill jag ta upp en motion från allmänna motionstiden som rör just föräldraförsäkringen, som vi vill ha individualiserad. Vi vill utreda hur det ska gå till. Jag beklagar också att det första steget med en tredje pappamånad inte blir av.Vi har hört många argument för att inte dela föräldraförsäkringen helt lika. Det handlar än om amningen, än om inkomstförluster om pappan "tvingas" stanna hemma. Men framför allt pratar motståndarna om valfrihet för de enskilda familjerna: Ingen ska lägga sig i vårt familjeliv.Men Sverige har i dag en av de mest generösa föräldraförsäkringarna i hela världen. Föräldrarna har tillsammans rätt till 480 dagars betald ledighet från arbetet för att ta hand om sina barn. Dessutom går det väldigt bra att pussla med dagarna och dela upp ledigheten mellan sig på det sätt som passar familjen bäst. Det finns inga andra försäkringar som inte är individuella. Herr talman! Det är inte konserverande och bakåtsträvande vårdnadsbidrag som familjer och barn behöver för ekonomisk trygghet. Det är arbete som behövs, med heltid som norm och deltid som möjlighet och med jämställda villkor för kvinnor och män. Det behövs barnomsorg på obekväm arbetstid och bra förskolor. Vi vill höja grundnivån i föräldraförsäkringen till 250 kronor per dag.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

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.Sverige har, tack vare alliansregeringens aktiva reformpolitik under åtta år, en av Europas starkaste ekonomier. Sverige är det enda land i EU där den offentliga skulden minskar mellan 2006 och 2014. Vår starka ekonomi har gjort att vi har kunnat stötta ekonomin under krisåren, medan andra länder har tvingats till nedskärningar och försämrad välfärd. Sverige har i stället haft högst tillväxt bland jämförbara EU-länder sedan 2006, och de disponibla inkomsterna har ökat med omkring 20 procent. Det är näst efter Luxemburg den starkaste utvecklingen i hela EU.Sedan 2006 har 340 000 fler människor ett jobb att gå till. Samtidigt har närmare 200 000 människor lämnat utanförskapet under Alliansregeringens tid. Sverige har i dag högst sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU. När fler jobbar blir det mer resurser till välfärden.

Den syftar också till att stärka de mest utsatta hushållen rent ekonomiskt.För att underlätta vardagen för barnfamiljer med små marginaler har alliansregeringen under sin tid höjt grundnivån i föräldrapenningen. Det gjordes så sent som i år, den 1 januari. Det är viktigt att komma ihåg i den debatt som förs i dag.Vi har också höjt levnadsstandarden för de ekonomiskt mest utsatta hushållen, och det har gjorts förstärkningar, bland annat genom höjningar av flerbarnstillägget i barnbidraget. Vi har också höjt bostadsbidraget för barnfamiljer i två omgångar, och vi har höjt det särskilda bidraget för hemmavarande barn. Vi har också gjort så att bostadsbidrag beviljas för lägre bostadskostnader än tidigare.Alliansregeringen har satsat på ekonomiskt utsatta familjer i en tid av finanskris, skuldkris och den mest påtagliga finansiella krisen sedan 1930-talet. Detta har varit möjligt tack vare en ansvarsfull politik med ordning och reda.Vi kommer dock aldrig ifrån att den viktigaste åtgärden för att ge fler barn bättre förutsättningar för en god start i livet är en stark arbetslinje med en politik som leder till att fler föräldrar arbetar. Att vara utan arbete under en längre tid riskerar att leda till ett utanförskap som inte bara handlar om ekonomi.Sverige har en av världens bästa och mest generösa föräldraförsäkringar och är också ett internationellt föredöme. Försäkringen fyller dessutom 40 år i år. Den var, när den infördes 1974, den första föräldraförsäkringen i världen som innefattade pappor som vårdare. Den var då 180 dagar lång. I dag har förvärvsarbetande kvinnor och män som får barn rätt till sammanlagt 480 dagars ledighet.

Sverige rankas som fjärde bästa land i världen av Global Gender Gap Report, och svenska kvinnor arbetar näst mest i hela OECD. Svenska pappor tar i dag ut nästan dubbelt så många föräldradagar som för tio år sedan. Trots det har föräldraskapet en dämpande effekt på en jämställd arbetsmarknad.Den 1 juli 2008 införde Alliansregeringen en jämställdhetsbonus med syftet att ge föräldrar bättre ekonomiska möjligheter och drivkrafter för att fördela föräldraledigheten mer jämlikt samt förbättra förutsättningarna för en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Under 2012 förenklades och förtydligades detta. Män använder en allt större del av föräldrapenningen, men utvecklingen går fortsatt långsamt. Vi i Alliansen föreslår därför att jämställdhetsbonusen förstärks ytterligare för att öka mäns och kvinnors drivkrafter att fördela föräldrapenningen mer jämnt mellan sig.Alliansen vill fortsätta att stödja och underlätta för föräldrar i deras vardag genom att förenkla reglerna och förbättra möjligheterna inom familjepolitiken. Därför välkomnar vi att regeringen aviserar att det förenklingsarbete som alliansregeringen påbörjade ska fortsätta med att anmälningsplikten för flerbarnstillägg i vissa situationer tas bort. Vi kompletterar nu detta med ytterligare förenklingar och föreslår att plikten att anmäla vård av sjukt barn samma dag som barnet insjuknar tas bort. Vi vill också öka flexibiliteten och möjligheten för föräldrar att delta i barnens inskolning och göra det möjligt för föräldrar att få föräldrapenning under hela inskolningen i förskolan. Vi vill också att den andra föräldern ska ha rätt till ersättning för att följa med till mödravården.Herr talman! Med vår politik vill vi bidra till goda förutsättningar för familjernas frihet, ekonomiska trygghet, tid tillsammans, valmöjligheter i barnomsorgen och jämställdhet mellan föräldrarna.

Herr talman! Det gläder mig att höra Moderaterna uttrycka vikten av ett jämställt föräldraskap och ett jämställt samhälle. Det kanske enskilt viktigaste som vi kan göra för att nå dit är just att få ett jämnare uttag av föräldrapenningen. Jag tycker mig höra att vi är hyfsat överens om det, vilket gläder mig. Jag kan konstatera att Försäkringskassan förra året gjorde en undersökning om föräldrarnas kunskaper om jämställdhetsbonusen och hur den har påverkat dem vid fördelningen av uttaget av föräldrapenningen. 18 procent kände inte till bonusen, och tre fjärdedelar av dem som hade kunskap meddelade att jämställdhetsbonusen inte hade påverkat dem att göra en jämnare fördelning av föräldraledigheten. Nu visar det sig att det finns mer långtgående och strukturella faktorer som påverkar den ojämställda fördelningen i fråga om föräldrapenningen. Bonus som ett ekonomiskt incitament för detta är dessutom ett ganska tunt plåster på ett betydligt djupare sår. Det konserverar och sanktionerar den ojämställda normen om löneskillnader och olika villkor på arbetsmarknaden snarare än att ta itu med grundorsakerna till problemet. Därför har jag två frågor till Tina Ghasemi. För det andra: Varför tar Moderaterna strid för en bonus som inte har visat sig vara lika träffsäker för att få ett jämnt uttag av föräldrapenningen?
Herr talman! Vi tror på uppmuntran och morötter. Det gäller generellt i vår politik. I vår budget, som har vunnit majoritet i riksdagen, föreslår vi en förstärkning av jämställdhetsbonusen för att kunna bidra till en utökad jämställdhet när föräldrar tar ut föräldrapenningen. Tyvärr avstyrker ni detta. Ni vill avskaffa jämställdhetsbonusen. Föräldraskapet är viktigt utifrån ett barnperspektiv. Vi tror såklart att båda föräldrarna vill vara med sina barn. Därför tror vi också på valfriheten, det vill säga att föräldrarna faktiskt ska fatta detta beslut själva.
Herr talman! Jag tackar för svaret, även om jag inte fick svar på alla mina frågor. Låt mig återigen repetera att tre fjärdedelar av de föräldrar som hade kunskap om jämställdhetsbonusen uppgav att det inte hade påverkat dem att fördela föräldrapenningen mer jämställt. Jag undrar fortfarande om Moderaterna är beredda att vidta ytterligare åtgärder för att uppnå en jämnare fördelning av föräldrapenningen. Är Moderaterna beredda att gå oss till mötes exempelvis vad gäller den tredje reserverade månaden i föräldraförsäkringen, eller är det bara jämställdhetsbonusen som är ett acceptabelt verktyg, det som alltså inte har visat sig ge effekt på ett jämnare uttag eller på jämställdheten? Om det inte heller framgent kommer att visa sig ha någon inverkan, vad gör Moderaterna då? Är de beredda att vidta andra åtgärder, och i så fall vilka? Eller är det så att Moderaterna då väljer att nöja sig med det som i dag är på jämställdhetsfronten?
Herr talman! Nya moderater kommer alltid att pröva politiken. Det finns inga absoluta sanningar som kommer att gälla i 20 år framöver. Vi är alltid beredda att pröva och ompröva vår politik. Därför lägger vi nu fram ett förslag som innebär att vi vill förstärka jämställdhetsbonusen. Den har kanske inte i tillräckligt hög grad haft den effekt som vi har velat att den skulle ha. Men vi vill att den ska ge ännu större effekt. Därför stärker vi den med över 6 000 kronor. Vi tror att jämställdhet också handlar om att ge rätt insatser på rätt ställen. Ett område är arbetsmarknadspolitiken. Vi har en politik för ökad jämställdhet. Vi vet också att kvinnor oftast tar ett större ansvar i hemmet. Därför har vi vårt RUT-avdrag, vilket ni var prompt emot i valrörelsen. Vi har också genomfört fem jobbskatteavdrag som vi vet gynnar kvinnor framför män. Det är ni också tydligt emot.

Herr talman! De offentliga trygghetssystemen spelar en otroligt viktig roll för att familjer och barn ska få en god ekonomisk trygghet. Det måste löna sig att skapa jobb i Sverige. Det är helt avgörande för att fler människor ska få ett arbete att gå till och därmed öka den ekonomiska tryggheten för familjerna. Men trygghet för familjer och barn handlar inte bara om ekonomisk trygghet. Den sociala tryggheten är än viktigare. Samhällets roll bör i första hand inriktas på att skapa goda förutsättningar för familjernas frihet, för ekonomisk trygghet och för jämställdhet mellan föräldrarna. Vår roll är att vara möjliggörare för allt detta för att människor ska hitta en bra balans mellan yrkesliv och familjeliv. Det kan handla om såväl skola och barnomsorg som föräldraförsäkringen, som vi diskuterar här och nu. Sverige har en mycket generös föräldraförsäkring. Det ska vi vara mycket stolta över. Föräldrar kan vara hemma med sina barn under lång tid, och de kan arbeta deltid under den tid då barnen är små. Men vi ser fortfarande stora problem, och vi ser fortfarande en stor ojämställdhet när det handlar om uttaget i föräldraförsäkringen. Även om uttaget blir jämnare går det långsamt.Kollar man dessutom på de så kallade VAB-dagarna går utvecklingen inte ens åt rätt håll. Där står det still. En av de största politiska utmaningarna framöver är att diskutera hur vi kan få ett mer jämställt uttag av VAB-dagarna. Det vi kan se är att löneskillnaderna mellan män och kvinnor växer just i samband med att de bildar familj och får barn. Därför är det roligt att nu se Alliansens satsningar som kommer att bli verklighet när det handlar om att höja jämställdhetsbonusen för att öka stimulansen, så att fler föräldrar gör jämnare uttag i föräldraförsäkringen. Det ska vi uppmuntra, samtidigt som vi låter friheten finnas kvar för föräldrarna att bestämma själva. Olika familjer har nämligen olika behov, och vi politiker här i riksdagen kan inte bestämma vad som är bäst för alla föräldrar. Det förslag om möjlighet till ersättning när man ska besöka mödrahälsovården som nu blir verklighet genom den budget som Alliansen har lagt fram är viktigt ur jämställdhetssynpunkt. Herr talman! Den dagen som jag får möjlighet att bilda familj och får barn vill jag dela ansvaret för barnet eftersom jag vill vara en viktig del i barnets uppväxt och liv. Men det måste vara ett beslut för mig och min familj. Det kan inte vara ett beslut som politikerna här i riksdagen ska fatta. Vår roll här är att skapa goda förutsättningar för familjernas frihet, för den ekonomiska tryggheten och för jämställdhet mellan föräldrarna. Därför är jag mycket glad över de förslag som nu läggs fram om stimulanser för en ökad jämställdhet mellan föräldrarna. Jag vill därför avsluta med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga motioner och reservationer.

Herr talman! Det är alltid spännande att gå upp i talarstolen en bit in i debatten, för det man ska säga har ofta redan sagts av kloka kolleger. Som vi har hört är Sverige ett av de mest jämställda länderna i världen. Trots det har vi en bra bit kvar innan vi ser hel jämställdhet mellan män och kvinnor. Som vi hörde socialförsäkringsministern säga här tidigare i dag skiljer det i snitt 3,6 miljoner mellan en mans och en kvinnas snittinkomster under ett helt arbetsliv - och då har vi räknat lågt.För att bli mer jämställda måste vi se över hur vi delar på förvärvsarbetet, hemsysslorna och barnen. I dag är det ytterst få, även om det finns en och annan stofil kvar, som tror att vi kvinnor är bättre föräldrar än män. Studier visar att ju jämnare uttag av föräldraförsäkringen man gör, desto mer jämställd kommer man att vara längre fram i livet. Båda föräldrarna är lika viktiga för barnen, och därför är det självklart att båda ska ta sitt ansvar och ta hand om barnen.Vi ser en ökning, även om den går långsamt, mot ett mer jämställt uttag där papporna tar mer av föräldradagarna. 2008 införde vi i alliansregeringen jämställdhetsbonusen, som skulle stimulera till ett jämnare uttag. Tyvärr var det ett krångligt system. Pengarna kom inte direkt, utan man fick dem i samband med skatteåterbäringen året därpå. Vi insåg att det inte var ett tydligt system, så vi gjorde om det. Numera får man utbetalningen i samband med att man får utbetalningen av föräldraförsäkringen.Personligen tror jag mer på morötter än på piskor, och jag gillar systemet med jämställdhetsbonus. Tar man ut full jämställdhetsbonus kan man i dag få 13 500 kronor, och vi vill nu öka det till 19 500. Jag hoppas och tror att detta kommer att stimulera föräldrarna till ett ännu jämnare uttag av föräldrapenningen och i förlängningen ett mer jämställt samhälle. Folkpartiets inställning till vårdnadsbidraget behöver jag inte redogöra för, för det har gjorts ypperligt av Miljöpartiet och Rickard Persson tidigare. Tack för det!Vi som har haft småbarn vet att de alldeles för ofta, särskilt under de första åren av sina liv, är sjuka. De får virus som sprids och smittas mellan barnen. Som förälder har man i det här landet förmånen att få stanna hemma och vårda barnen - det vi allmänt kallar VAB. Enligt regelverket ska VAB anmälas till Försäkringskassan samma dag som barnet blir sjukt, vilket är lätt att glömma när man har fullt upp med att snyta och trösta ledsna och sjuka barn. Därför välkomnar jag förslaget att ta bort kravet på att man måste anmäla VAB till kassan den första dagen. Vi kan snart i lugn och ro ta hand om barnen - trösta dem och snyta dem - och vänta med administrationen tills de har blivit friska.
Herr talman! Jämställdheten är ett område där Folkpartiet och Socialdemokraterna har flera närliggande ståndpunkter och där samsyn kan skönjas. Folkpartiet har liksom Socialdemokraterna drivit frågorna om att avskaffa vårdnadsbidraget och att reservera ytterligare en månad för vardera föräldern i föräldraförsäkringen. Det är två viktiga jämställdhetsreformer. Nu har Folkpartiet aktivt tagit strid för att bevara vårdnadsbidraget - för att hålla fast vid det bidrag vars syfte är att uppmuntra människor att inte arbeta. Vårdnadsbidraget cementerar en familjepolitik där kvinnor förväntas ta hand om barnen och mannen om jobbet. Det cementerar en föråldrad maktstruktur mellan kvinnor och män. Dessutom går barn miste om förskolans pedagogiska verksamhet, och ofta är det de barn som behöver förskolan allra mest som drabbas. Det förvånar och bekymrar mig att Folkpartiet har kompromissat bort delar av sin jämställdhetspolitik. I anförandet undvek Folkpartiet att redogöra för sin ståndpunkt gällande vårdnadsbidraget, man jag skulle gärna vilja höra ledamoten Emma Carlsson Löfdahl utveckla detta.

Herr talman! Jag är glad att du ställde frågan, Teresa Carvalho, så att vi kan utveckla det. Det här är nämligen en diskussion som har pågått, och man har frågat om Folkpartiet har frångått sin politik. Svaret är: Nej, det har vi inte. Men precis som ni sitter i en regering tillsammans med Miljöpartiet och förhandlar om många frågor har vi suttit tillsammans med våra alliansvänner i regering. Vi förhandlade fram en budget som vi gick till val på, och det är den budgeten som röstades igenom i kammaren i förra veckan. Där är jag stolt över att vi har fått igenom en höjd jämställdhetsbonus, för det har vi kämpat hårt för. Att vi däremot inte gillar vårdnadsbidraget är ingen hemlighet, och det står vi fortfarande fast vid.
Herr talman! Jag kan förstå att det är en sak att ni har tvingats göra kompromisser i regeringsställning, men nu sitter inte Folkpartiet längre i regeringen.

Jag hoppas dock att ni kommer att stå på er och rösta för att vara med och driva igenom en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen, vilket jag dessvärre inte fick något tydligt svar om alldeles nyss. En cementerad blockpolitik bidrar nämligen till att vi inte kan driva igenom en progressiv jämställdhetspolitik härifrån kammaren. Jag hoppas att Folkpartiet nästa gång chansen ges väljer att hoppa på tåget för att vara med och driva igenom en mer progressiv jämställdhetspolitik.

Herr talman! Vi gick till val som en alliansregering. Vi talade om för väljarna vad man skulle få för alternativ om man röstade på Folkpartiet och Alliansen. Det är det alternativet väljarna har fått. Socialdemokraterna kunde före valet inte redogöra för vad man skulle få för resultat i regeringen om man röstade på er. Vi står fast vid det vi lovade väljarna, och det var den allianspolitik vi hade förhandlat fram. Det gäller inom alla områden, och det gäller även inom detta område.

De ogillar också valfrihet i föräldraförsäkringen. Valfrihet innebär nämligen att människor får fatta sina egna beslut utifrån sin egen situation och sina egna värderingar, och då kan det hända att man hamnar utanför Löfvens och Romsons mall.Valfriheten tror jag är särskilt viktig för barnfamiljer. De beslut som familjen fattar får sedan en inriktning på många områden i livet. Familjen är på ett sätt den minsta beslutande makten i samhället. Nu finns det politiker, som vi hör här, som vill minska den makten och omyndigförklara föräldrarnas kapacitet att själva bestämma. Det är inte särskilt modernt och inte särskilt progressivt.En undersökning från Novus från i år visar att åtta av tio föräldrar själva vill bestämma över fördelningen av föräldradagarna. I regeringens budgetproposition nämns en undersökning som Försäkringskassan har gjort 2012. Den visar att en stor majoritet av föräldrarna, 89 procent av kvinnorna och 85 procent av männen, är nöjda med den fördelning som de har gjort av föräldraledigheten. Det är till och med en ökning jämfört med resultatet av en liknande studie från 2003. Jag tycker att det är dags för vänsterregeringen att lyssna på dem som berörs av era förslag som beskär valfriheten.Kristdemokraterna anser att det inte finns några som är bättre på att bestämma om familjens livspussel än föräldrarna själva. Familjer och barn har olika behov och olika förutsättningar. Ju mer fyrkantiga system som skapas, desto sämre passar de in i olika familjers vardag. Som småbarnsförälder behöver man få ökat handlingsutrymme för att få ihop sitt livspussel, inte tvärtom. Löfvens och Romsons mall fungerar inte för alla familjer. Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället, och den behövs för att barnen ska få omsorg och fostran i en kärleksfull miljö. Jag vet inte hur många idrottsmän som har prisat sina föräldrar för att de alltid ställde upp och gjorde det möjligt för sonen eller dottern att växa och förverkliga sina drömmar.Kristdemokratisk familjepolitik handlar alltså om att flytta makten från politikerna till föräldrarna. Staten och kommunerna ska skapa valmöjligheter, inte välja åt familjen. Vi föreslår därför att man öppnar upp för flera val såväl inom föräldraförsäkringen som inom barnomsorgen.Vi har tillsammans i alliansregeringen bland annat infört ett vårdnadsbidrag som möjliggör för föräldrar att förlänga sin föräldraledighet tills barnet fyller tre år, från att det har fyllt ett år till tre år. År 2013 fanns det 7 500 barn vars föräldrar hade ett vårdnadsbidrag, och det fanns faktiskt i över hundra kommuner. Det första vänsterregeringen ville göra var att ta bort denna möjlighet.Alliansen vill annorlunda. Vi håller fast vid att föräldrarna är bäst på att besluta hur de vill ordna sin barnomsorg. Vi vill med denna valfrihet och familjernas självbestämmande ge dem makten att vid köksborden bestämma och ge dem möjlighet för mer tid med sina små barn. Därför är det en glädje för mig att Alliansens partier säger ja till vårdnadsbidraget. Innebörden i vårdnadsbidraget är mer tid för barnen. Vem vill motsätta sig detta?Syftet med föräldraförsäkringen och vårdnadsbidraget är att föräldrarna ska kunna få mer tid med barnen, inte att tvångsstyra kvinnors och mäns grad av förvärvsarbete. Småbarnsåren är under en mycket kort tid av ett långt förvärvsliv. Det måste då bli lättare att kombinera föräldraskap och arbetsliv för både pappor och mammor.Herr talman! Jag vill till sist säga några ord om underhållsstödet. Det är inte ovanligt att försäkrade får för mycket utbetalt till följd av att Försäkringskassan har räknat fel. Om mottagaren har handlat i god tro blir han eller hon inte återbetalningsskyldig. Detta gäller i stort sett alla ersättningar som betalas ut av Försäkringskassan, dock med undantag för underhållsstöd och bostadsbidrag. För dessa finns regler om så kallad strikt återbetalningsskyldighet.Det strikta betalningsansvaret, då mottagaren inte är ansvarig för felet och inte heller har insett eller borde ha insett felaktigheten, är inte motiverat.

Han skulle se till att detta togs upp och åtgärdades. Det var naturligtvis något som gladde mig, herr talman.

Herr talman! I förrgår besökte jag Källan i Fisksätra, en otroligt fin verksamhet. Bakom verksamheten står Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan, S:t Konrads katolska församling och Muslimernas förening i Nacka. Nu inför julen packades det matkassar och slogs in julklappar till de många behövande som faktiskt året runt söker sig dit - arbetslösa, pensionärer och inte minst barnfamiljer och ensamstående föräldrar. Det är som sagt en otroligt fin verksamhet som man egentligen skulle önska inte behövdes, åtminstone inte med den inriktning som den har i dag. Varje vecka tar ungefär 400 personer del av det som sker på verksamheten Källan i Fisksätra.Själv växte jag också upp i ett socialt utsatt område. Jag växte upp i Bergsjön i Göteborg. Även på den tiden hade församlingarna och civilsamhället i området en väldigt viktig roll att spela. De kunde tillhandahålla det där extra till familjer vars föräldrar inte hade råd att betala för de där fritidsaktiviteterna eller det där som man hörde att andra barn gjorde på loven.Det är inte så det ser ut i Fisksätra i dag. Det som verksamheten Källan och många liknande verksamheter runt om i Sverige ägnar sig åt är att se till att människor kan överleva. Det är det vi pratar om här. Vi pratar om att man packar hygienvaror och packar torrvaror i matkassar. Varannan fredag delar de ut 200 kassar. De skulle kunna göra det varje dag, säger de.Var fjärde ensamstående mamma i Sverige i dag får komplettera med försörjningsstöd för att klara sig under månaden. Det är Sverige 2014. Klyftorna har växt. Som jag sa tidigare har andelen fattiga bland arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer tredubblats mellan 2004 och 2012.Politik är på riktigt. Vi kan göra skillnad. De 300 kronor per månad och barn som nu inte blir av hade kunnat göra att den där ensamstående mamman haft råd att köpa den där vinterjackan till sitt barn. Nu får hon hämta den på verksamheten Källan i stället - om de har någon, vill säga.Politik är på riktigt. Vi kan göra skillnad. En höjning av garantinivån i föräldraförsäkringen från 225 till 250 kronor låter inte mycket. Men det innebär 750 kronor i månaden för de barnfamiljer som har det sämst ställt. Det är på riktigt.Något som också är på riktigt, skulle jag vilja säga, är det vi föreslår för att åstadkomma ett mer jämställt Sverige. Vi har stått här i dag och pratat om hur oerhört viktigt det är med fler arbetade timmar i svensk ekonomi. Det har vi alla från olika block slagit fast. Vi har också pratat om hur viktigt det är att vi har en tydlig arbetslinje.Verkligheten är i dag den att det uppstår stora skillnader när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor när man bildar familj. Som flera har sagt tar kvinnor ut ungefär 75 procent av all föräldraledighet och 67 procent av all vab. Det skiljer ungefär 47 minuter per dag mellan män och kvinnor i det obetalda hemarbetet. Det tenderar i och för sig att öka när man bildar familj. De där 47 minuterna per dag, som innefattar snöskottning och lite annat, innebär under ett arbetsliv att kvinnor gör ungefär sex år mer av obetalt hemarbete. Det är de som tar ut den största delen av föräldraledigheten som också tenderar att ta på sig den större delen av det obetalda hemarbetet. Och detta håller i sig. Väldigt många kvinnor går också ned på deltid efter att ha bildat familj. Det är där vi ser att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar. Det är där vi ser att möjligheterna till karriär glider isär. Detta är alltså på riktigt.Det blir för mig oerhört märkligt när det går politisk prestige i frågor, precis som när man diskuterar den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, som inte har varit effektiv. Under ett antal år har vi haft en jämställdhetsbonus i Sverige. De som har utvärderat den säger, liksom myndigheten som administrerar den, att detta inte ger den effekt som politikerna vill åstadkomma, nämligen ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.Den första vikta månaden i föräldraförsäkringen infördes 1995 på initiativ av en borgerlig regering. Inte minst Folkpartiet var drivande. Sedan införde en socialdemokratisk regering den andra vikta månaden i föräldraförsäkringen. Och vi vet att vikta månader har effekt. Då händer det grejer.

Vill vi ha fler arbetade timmar i svensk ekonomi är det här viktiga reformer. Inte minst är det viktigt för de kvinnor och de pensioner som vi pratade om nyss. Det här är nyckelfrågor.I stället vill man hålla fast vid en jämställdhetsbonus som inte fungerar och ett vårdnadsbidrag som går på tvärs med arbetslinjen. Det har inte att göra med vad man bestämmer vid köksbordet. Det finns ingen annan socialförsäkring i Sverige som har den utformning med överlåtelserätt som föräldraförsäkringen har. Skulle vi ha utformat en föräldraförsäkring i dag hade den inte sett ut på det här viset. Det kan jag nästan garantera. Det här behöver vi ta ansvar för.

Herr talman! Jag vill inleda med att tacka statsrådet för att hon är här i dag. Det är en lång debatt som rör många utgiftsområden. Jag vill berömma statsrådet för att hon tar debatten i kammaren med oss ledamöter.Du tog upp många delar, statsrådet. Jag tänkte fokusera på och lyfta fram en av dem. Du nämnde underhållsbidraget. Om föräldrar inte kommer överens om underhållsbidrag kan barn få underhållsstöd från Försäkringskassan. På er låter det nästan som att det här är ett bidrag från staten. Men den betalningsskyldige föräldern ska betala tillbaka hela eller delar av beloppet. För att påminna om fakta i sak handlar det alltså inte om att staten ger ett rent bidrag, utan staten kommer sedan att begära in pengar av den betalningsskyldige föräldern.Ni lyfter fram det här med 300 kronor. Det är som att ge ett lillfinger på högra handen men sedan äta upp hela vänsterhanden. Samtidigt som ni förespråkar 300 kronor ytterligare i underhållsstöd slopar ni nämligen den så kallade fritidspengen, som alliansregeringen införde och som uppgår till 3 000 kronor. Fritidspengen är riktad till skolbarn i ekonomiskt utsatta hushåll och är till för att barnen ska kunna delta i fritidsaktiviteter, som dans, fotboll eller simskola. Ni rödgröna vill i er budget slopa det här från årsskiftet, med stöd av Vänsterpartiet.Jag tycker att diskussionen blir oerhört motsägelsefull. Ni kritiserar alliansbudgeten för att vi har 300 kronor mindre i underhållsstöd, samtidigt som ni slopar ett bidrag på 3 000 kronor direkt riktat till fritidsaktiviteter för de mest utsatta barnen.

Herr talman! Jag tackar för inlägget. Det gläder mig som sagt att det uppenbarligen finns ett stort engagemang för den situation som många ensamstående mammor och pappor har.Det finns föräldrar som är beroende av underhållsstödet. Det är pengar till föräldrar som verkligen lever på marginalen. 300 kronor är 300 kronor, men i många fall är det fråga om familjer med flera barn, inte minst familjer med annan etnisk bakgrund. För dem kan dessa 300 kronor per barn och månad innebära en väldigt stor skillnad.Jag tror att vi framöver måste titta ganska noga på den situation vi har i Sverige. Vi har i dag till exempel på bordet en rapport från Rädda Barnen som belyser att det är oerhört tufft på olika sätt för många i miljonprogramsområdena nu. Fattigdomen för barn växer. Vi kommer säkerligen att behöva vidta många olika åtgärder för att förbättra situationen för dem som har det absolut sämst.
Herr talman! Jag säger inte emot statsrådet Strandhäll när det kommer till underhållsstödet. Det är säkert en väldigt viktig åtgärd.

Det föreslår ni från årsskiftet. När ni förespråkar ett underhållsstöd men inte en fritidspeng blir argumentationen väldigt märklig.

Herr talman! Du talar om fritidspeng, Tina Ghasemi. Menar du 3 000 kronor per barn och månad? Jag tänker på din jämförelse där. Du får nog förtydliga det för mig.: Jag har ingen replik kvar, så jag kan inte göra det. )När vi talar om underhållsstödet är det utformat på ett sådant sätt att det kan gå till det familjen har behov av. Det kan till exempel vara mat, en vinterjacka, termobyxor, eller om man ska ha någon fritidsaktivitet för den delen till fritidsaktiviteter.Fritidspengen som den är konstruerad, vad jag förstår, är vikt för att gå just till fritidsaktiviteter. För mig är det två väldigt olika saker som vi talar om när man ställer dem emot varandra.Det är min absoluta uppfattning att man också ska ha råd till fritidsaktiviteter och att barn även i dessa områden ska fullt ut ha rätt att delta i samhället på lika villkor. För mig talar vi om lite olika saker här.

Ministern sa tidigare att de flesta som använder vårdnadsbidraget är kvinnor med etnisk bakgrund, och det var liksom ett problem. Jag ställer frågan till socialförsäkringsministern: På vilket sätt gör det de föräldrarna till sämre föräldrar? Är de inte lika viktiga för sina barn som andra föräldrar?Detta handlar om en tid från ett år tills barnet fyller tre år. Jag betror föräldrarna, oavsett vilken etnisk bakgrund eller vilket sammanhang de kommer ifrån, att kunna bestämma själva. Jag tror att de personer som kommer till oss, invandrarkvinnor, också kan fatta lika bra beslut som andra föräldrar som har vuxit upp och blivit föräldrar här i Sverige. Jag undrar: Vad är problemet?
Herr talman! Jag till tacka Roland Utbult för att han ställer frågan så att jag får en möjlighet att tydliggöra detta.Som det ser ut i dag med vårdnadsbidraget i de utvärderingar som är gjorda kan man se att det finns en överrepresentation bland familjer som står längre från arbetsmarknaden.

Däremot har vi en situation där detta är grupper som står ännu längre från arbetsmarknaden och som har ännu svårare att komma in.
Herr talman! Tack, socialförsäkringsministern, för svaret och för förtydligandet. Jag tror att ministern har rätt känsla för detta. Jag är inte orolig på så sätt. Jag ville bara få det förtydligat att våra invandrarföräldrar som kommer har minst lika bra kapacitet att bestämma som våra infödda föräldrar, om jag kallar dem så.Sedan skulle jag vilja att ministern hjälper mig med en sak. Det gäller något som ledamoten Teresa Carvalho sade. Det fungerar så med replikrätten att jag som hela tiden kommer sist på talarlistan inte har chans att ta replik på dem som är före. Teresa hade jag tyvärr inte chans att ta replik på. Jag får alltid vänta till sist, och sedan kastar sig alla förhoppningsvis över mig.Teresa Carvalho hade ett anförande här. Hon sade att vårdnadsbidraget håller borta kvinnor från arbete. Det gör egentligen också föräldraförsäkringen i så fall. Du får ledigt från arbetet för att vara hemma med hjälp av vårdnadsbidraget. Poängen med båda reformerna är att man ska vara hemma med sina barn. Det är väl ingen som vill skrota föräldraförsäkringen.Du talar här om att det är väldigt många kvinnor som har vårdnadsbidrag, och det är sant. Men det finns också män som har det. Precis som med föräldraförsäkringen så hoppas vi att det ska vara fler män som tar del av det.Jag skulle vilja att du hjälper mig. Föräldrarna är de som kan bestämma detta bäst. Vad är problemet med att föräldrarna får sitt självbestämmande och sin egenmakt i frågan om vårdnadsbidraget?
Herr talman! Om man ska vara riktigt noga har vi i dag i Sverige en individualiserad föräldraförsäkring. Den är individualiserad med en överlåtelserätt. Det är den enda socialförsäkring som är konstruerad på det viset.Det innebär att såväl mammor som pappor har rätt till sina dagar. Vi har ett ojämställt samhälle där det finns en strukturell ojämställdhet som till exempel innebär att kvinnor ofta har lägre löner när de kommer in på arbetsmarknaden. Det gör att de i samtalet vid köksbordet kanske inte har direkt jämställda förutsättningar när de sätter sig ned och talar.Det är kanske ofta så att kvinnan är den som har den lägre lönen. Det blir därmed mer ekonomiskt fördelaktigt för familjen ifall det är kvinnan som är hemma. Inte minst i LO-familjer är detta kanske en problematik.Som Roland Utbult själv sade tror också vi att det är oerhört viktigt att såväl mammor som pappor är hemma, inte minst med tanke på barnens rätt. Man har rätt till båda sina föräldrar även när man är liten och att man har både en far och en mor som är villiga att ta del av ansvaret.Faktum är att för de flesta barn är det i genomsnitt så att kvinnor tar ut 80 procent av all föräldraledighet. Tycker vi att det är rimligt 2014 med de konsekvenser som vi också har målat upp att det får för kvinnors arbetsliv i övrigt och inte minst för kvinnors pensioner?

Herr talman! När man kommer sist på talarlistan är det mycket som redan är sagt. Men jag tänkte försöka säga någonting i alla fall, nämligen följande:Politik handlar mycket om att vilja, och politik handlar mycket om att prioritera. SD valde att stödja de borgerliga partiernas budgetalternativ i stället för sitt eget. Det innebär tyvärr att anslagen i utgiftsområde 12 blir 784 miljoner lägre än med regeringens budgetalternativ. Detta får naturligtvis konsekvenser.I dag debatterar vi vad vi vill göra och om vi ska satsa mer eller mindre på barnfamiljerna. Jag är övertygad om att debatten kommer att fortsätta i den kommande valrörelsen. Vi i S, MP och V är beredda att satsa på barnen.För det första: Vi vill höja föräldrapenningen på grundnivå från 225 till 250 kronor per dag. Skälen till det är uppenbara. En höjd grundnivå når framför allt unga föräldrar som inte har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden eller dem som av andra skäl inte uppfyller kraven på att få föräldrapenning på sjukpenningnivå. Dessa hushåll löper högre risk för ekonomisk utsatthet.En höjd grundnivå kommer att öka hushållens ekonomiska standard med ca 750 kronor per månad om 30 ersättningsdagar tas ut. Höjningen stärker helt enkelt ekonomin för barnfamiljshushåll med låga inkomster, och det är fördelningspolitiskt träffsäkert.För det andra: Vi vill höja underhållsstödsbeloppet med 300 kronor per månad och barn. Skälen är också här uppenbara. Ensamstående föräldrar har en knappare ekonomi än föräldrar som är gifta eller sambor. Detta gäller särskilt ensamstående mammor.Jag vet inte om det är en tillfällighet, men underhållsstödets belopp har inte höjts sedan 2006. Det är åtta år sedan. Den senaste höjningen gjordes av en socialdemokratisk regering, så det kanske inte är någon tillfällighet. Nivån för underhållsstödet är helt enkelt inte en prioriterad fråga för de borgerliga partierna.Herr talman! Vi vill se en omfördelande profil på familjepolitiken. En grundläggande strävan för oss är att skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor för alla barn. Det är därför vi vill höja föräldrapenningen på grundnivå, och det är därför vi vill höja underhållsstödsbeloppet. Vi anvisar 83 909 miljoner kronor för utgiftsområde 12 för 2015, vilket är 784 miljoner mer än de borgerliga partierna.